Herr talman! För det första: Om man av något slags moraliska skäl brådstörtat vill avveckla kärnkraften, måste man ju avse att alla skall göra likadant. Om så skulle ske i hela världen skulle vi få en svår energibrist med mycket stora risker för stora konflikter mellan nationerna. Jag anser sålunda att ett brådstörtat avvecklande av kärnkraften i Sverige icke står i överensstämmelse med socialdemokratisk fredspolitik, avspänningspolitik och solidaritetspolitik. För det andra: Jag förstår att det för Thorbjörn Fälldin är en mycket öm tå man trampar på, när man påpekar att centerpartisterna sitter som turturduvor tillsammans med vpk och Revolutionära anarkisters förbund och vilka det nu än må vara. Det är här inte bara fråga om en isolerad aktion. Ni skall redovisa vilket framtidssamhälle ni vill skapa. Vi redovisar vilket framtidssamhälle vi vill skapa med vår energipolitik. Därför är det er förpliktelse att tala om vilket framtidssamhälle ni vill skapa tillsammans med kommunisterna och Revolutionära anarkisters förbund och diverse andra. För det tredje: Om vi får 25 år på oss kan det finnas alternativa energikällor som kan ersätta kärnkraften. Om tio år finns bara kolet och därmed ett Sotsverige i stället för ett Solsverige. Herr Fälldins regeringskolleger, som har så ofantligt mycket mera tid till sitt förfogande i den här debatten, borde kunna undervisa honom om detta. En lika öm tå är uppenbarligen det här med kommunerna. Den bestraffning som kommunerna nu får innebär ett direkt löftesbrott från regeringens sida. Härmed försvåras kommunernas planering. De måste höja kommunalskatten. Deras möjligheter att bygga ut barnomsorgen försvåras. Nu försöker herr Fälldin säga att det betyder så litet, att det är inga pengar. Men det är en gammal traditionell, konservativ ståndpunkt. Låt mig ta ett exempel: För en industriarbetare med normalinkomst motsvarar regeringens förslag enligt Kommunförbundet och Landstingsförbundet 517 kr. i Forshaga, 341 kr. i Haninge, 445 kr. i Oskarshamn, 434 kr. i Kil, 473 kr. i Gullspång, 401 kr. i Botkyrka och 511 kr. i Lessebo. Litet pengar — ja, men det betyder rätt mycket för vanligt folk. Och så säger herr Fälldin att vi för ett sådant oväsen. Men det är ju de prominenta centerpartisterna i denna kammare som har fört ett oväsen, som om det inte funnes några centerpartister i regeringen. Det låter på dem som om herr Bohman fått bilda något slags enmansregering här i landet. Får jag då fråga herr Fälldin, så att alla eventuella missförstånd kan klaras upp: Är regeringschefen chef för regeringen? Står han bakom regeringens beslut när det gäller kommunerna? I så fall borde han väl upplysa sina partivänner om det, för de skäller ju bara på herr Bohman. Låt mig ta ett exempel till: Åtgärder har vidtagits för att skydda de sämre ställda, säger herr Fälldin. Men det är inte sant. Ta arbetslöshetsförsäkringen! Regeringen är nu i färd med att sänka ersättningen vid arbetslöshet så att deninom ett år, enligt A-kassorna själva, är nere i omkring 50 96 av en vanlig industriarbetarlön i stället för de 90 20 riksdagen en gång enhälligt ställde sig bakom, och det var så sent som 1974. Herr Fälldin! Ni svek löftet om de 400 000 nya jobben. Det blev inget av detta löfte. Ni har fört en ekonomisk politik som orsakat onödig arbetslöshet. Budgetunderskottet är ert underskott. Det är ni som har drivit upp det från 3 miljarder kronor till 55 miljarder kronor på några år. Vi ser framför oss nya hot mot många människors jobb, mot hela bygder. Regeringen mobiliserar verkligen inte någon imponerande beslutsamhet och aktivitet inför dessa hot. Till alla de av arbetslöshet och otrygghet plågade människorna säger nu herr Fälldin och hans regering: På alla era andra bekymmer lägger vi nu också oron över att få leva på bara halva den vanliga inkomsten! Det är vad ni säger till folket i Fridafors, Böksholm, Landskrona — om ni får som ni tycks vilja — och på andra håll. Ni säger: De lägger ned era industrier, och vi gör ingenting — Krisnisse har inga pengar i kassan längre. Dessutom får ni bara halva ersättningen från arbetslöshetskassan! Är det så att den här åtstramningen skall gå ut över de utsatta, så att de för att över huvud taget kunna försörja sig skall söka ett annat jobb? Vi socialdemokrater har gång på gång varnat för att den borgerliga politiken skulle komma att gå ut över människorna och tryggheten. Det har varit försiktiga varningar, för vi har varit angelägna om att inte gå längre än vi verkligen haft täckning för. Och lika fullt har våra varningar mötts med våldsamt uppblåsta indignationsnummer, där inget trick varit för billigt. I den här frågan vill jag instämma med den byggnadsarbetare som i en intervju häromdagen sade: Det är fasligt synd att inte Fälldin har en arbetslös bror!

Herr talman! Det besked som Lars Werner sade att jag tidigare hade lämnat å centerns vägnar, att vi var motståndare till att lagstifta om ett skattetak för kommunerna, gäller fortfarande. En lagstiftning på det området vore att ta bort en viktig del av grunden för den kommunala demokratin. Jag vill vidare påminna Lars Werner om att stödet till barnomsorgen ju ökar med i runt tal en miljard kronor. Lars Werner frågar också hur vi tänker straffa de kommuner som inte följer planer som har fastställts av riksdagen. Mitt svar är, att eftersom det inte är fråga om att straffa i det ena fallet, så kan det inte heller bli fråga om att straffa i det andra. Till det fundamentala och fina i den kommunala demokratin hör ändå att sådana här beslut fattas efter diskussioner i resp. kommun. Vi skulle hamna väldigt illa till om vi här i riksdagen fattade centrala beslut, som vi sedan tvingade kommunerna att genomföra. Då skulle vi få det centralistiska samhälle som centern under inga villkor vill verka för. Där finns i utgångsläget skilda uppfattningar mellan vpk och centern. Det gäller i den här frågan, och det har gällt i många andra frågor genom åren. Så här säger Olof Palme: Om alla länder skulle göra som Sverige, dvs. abrupt — eller hur orden föll — avveckla kärnkraften, då skulle det uppstå stora problem runt om i världen. Låt mig säga att det ju för centerns del är fråga om en avveckling av kärnkraften under en tioårsperiod. Ja, det är klart att det alltid uppstår omställningsproblem, men det går att lösa dem. Det har utredningar här i Sverige klarlagt. Men det intressanta, mot bakgrund av Olof Palmes engagemang i nedrustningsfrågor och hans engagemang för att försöka få stopp på atombombsvansinnet, är att problem av övergående natur anses vara så stora att han inte skulle vara beredd att ta den här aktiva kampen mot kärnvapen. Det är ändå skilda storheter, Olof Palme. Om vi gjorde framsteg i kampen mot atombombsspridningen, nog vore vi väl då här i Sverige beredda att acceptera vissa tillfälliga påfrestningar? Det är ju detta det är fråga om. Men nu gör man ytterligare något utöver det ohyggliga som redan har skett när det gäller kärnvapen, och det fruktar jag att vi får leva med generation efter generation. Jag vet inte om det lönar sig att diskutera med Olof Palme, när han är på detta humör. Om jag förstod honom rätt, talade han om att Revolutionära anarkisters förbund skulle vara med bland de 40 organisationerna i linje 3. Jag vet inte ens om det finns något sådant förbund, men jag kan försäkra att det inte är med i kampanjen. När Olof Palme är på det humöret att han använder sådana argument, lönar det sig nästan inte att diskutera med honom, uppriktigt sagt. Olof Palme är bekymrad över att det jag säger här om den kommunala skatteutjämningen inte skulle nå fram till mina partivänner. Jag kan dock försäkra Olof Palme att min erfarenhet definitivt är den att mina partivänners förmåga att lyssna på vad jag säger är väl så utvecklad som Olof Palmes. Så är det problemet löst. Jag uppfattade det ändå som att Olof Palme förstod att det som har hänt är att skatteutjämningsbidraget har fördubblats på dessa tre år jämfört med vad ni kunde åstadkomma. Till detta kommer att kommunerna har fått förbättrad ekonomi genom att vi tog bort arbetsgivaravgifter som ni hade lagt på dem.

Uppriktigt sagt tror jag att det skall vara möjligt att vinna förståelse för detta hos kommunfolket. Det är ju ändå så, Olof Palme, att också ni socialdemokrater i fjol våras framhöll nödvändigheten av att minska ökningstakten för den kommunala expansionen. Barnomsorgen och äldrevården prioriteras. Men också den diskussionen får vi ta en annan gång. I sitt huvudanförande försökte Olof Palme ge sken av att Sverige skulle vara ensamt om sitt stora budgetunderskott och att det alltså skulle vara ett resultat av en oskicklig regeringspolitik. Denna verklighetsbeskrivning stämmer inte. Sverige är i detta fall i sällskap med åtskilliga länder, som på samma sätt som Sverige har varit angelägna om att försvara sysselsättningen under de svåra åren efter förra oljekrisen. Budgetunderskotten är inte alltid lika stora som det svenska i kronor räknat, för vi redovisar ju i stor utsträckning samhällsåtaganden vid sidan av budgeten. Men i förhållande till den totala ekonomin är budgetunderskotten i andel av BNP inte högre i Sverige än i andra länder — märk väl: det gäller då länder som haft samma ambition som Sverige, den nämligen att hålla uppe sysselsättningen så långt det är möjligt. Olof Palme ställde i sitt huvudanförande upp en rad mål för skattepolitiken under 1980-talet. De allmänna målen kan jag nästan hundraprocentigt ansluta mig till, men jag har i stor utsträckning saknat recept på hur man skall uppnå dessa mål. Alla partier är vad jag förstår överens om behovet av att få ner inkomstskatterna och marginalskatterna, men det är inte så lätt som att bara säga att man skall förskjuta skatteuttaget från hushållen till en indirekt beskattning. Jag gissar att Olof Palme skulle häva upp ett ramaskri här i kammaren och annorstädes, om någon en dag gick ut och sade att vi skulle sänka de direkta skatterna och höja momsen i motsvarande utsträckning. Finansiering med arbetsgivaravgifter— dit måste man också räkna promsen —- prövades av den socialdemokratiska regeringen, och jag har pekat på vilka förödande resultat det ledde till. Många företag kunde helt enkelt inte sälja sina varor. Företagen fick läggas ner i vissa fall. Arbetslösheten hotade att växa i en förfärande omfattning. Det misstaget, Olof Palme, får vi inte göra om. Det är till förhindrande av att detta misstag upprepas som budgeten har fått den utformning som vi har givit den.

Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter uppmärksamma en fullkomligt avgörande punkt. Jag har i mina två anföranden inriktat hela huvudvikten av min kritik mot centern och regeringen, vid sidan av det här med kommunerna, på frågan om arbetslöshetsersättningen. Man låter den sjunka ner mot hälften av vad som var tänkt, något som drabbar de verkligt svaga grupperna i samhället. Thorbjörn Fälldin har nu talat i 40 plus 10 minuter. Han har inte bevärdigat denna fråga med ett ord så länge jag har replikrätt kvar. Det säger så ofantligt mycket mer än allt annat om stämningsläget. När det gäller kommunerna vill jag säga att även herr Fälldins partivänner har uppfattat att det halverade statsbidraget är ett svek från statens sida, och de har högljutt protesterat i formen av att skälla på Gösta Bohman. Centerpartisterna i regeringen har hållit sig anonyma så länge som möjligt. Nu kryper statsministern fram, men sveket står kvar, vilket Hans Gustafsson kommer att belysa utförligt senare i debatten. Jag vet inget annat land som har ett budgetunderskott på 10 20 av BNP. Det har ökat från 3 till 55 miljarder — en misshushållning av enorma mått. Ökningen av statsutgifterna har ni inte alls brutit, utan skälet till att ni ändå får göra sociala nedskärningar är att räntan på statsskulden blivit så oerhört stor. Den ökar med 6 miljarder, och det är något som ni får allt svårare att finansiera. Låt mig ta upp frågan om internationalismen, solidariteten och kärnkraften. För kärnvapenspridningen spelar det ingen roll om vi avvecklar på 10 år eller på 25. Om det internationella argumentet moraliskt skall hålla samman, måste man avse att även andra länder skall göra sig av med sin kärnkraft på 10 år. Om vi bortser från svenska problem, vad skulle det betyda internationellt i ett läge när 200 kärnkraftverk är i drift och 500 är under byggnad? Jo, det skulle på dessa 10 år innebära ett bortfall av kärnkraft som motsvarar i stort sett Saudiarabiens hela nuvarande oljeproduktion. Det skulle alltså bli rent kaotiska förhållanden på den internationella marknaden, där man skulle behöva kompensera detta bortfall av kärnkraft. Det skulle till att börja med öka kampen om oljan och kolet och kampen mellan stormakterna — och det skulle ytterst drabba de fattigaste länderna hårdast. Det är de som skulle få betala. Det är riktigt att jag personligen i politiken på det internationella området intresserar mig mest för fredsfrågorna och nedrustningsfrågorna och för hjälpen till de fattiga länderna. Utifrån det kan jag icke finna det moraliskt att förorda en brådstörtad avveckling av kärnkraften enligt de riktlinjer som föreslås av den s.k. linje 3. En aktiv svensk fredsoch solidaritetspolitik förutsätter att vi om vi vill avveckla kärnkraften — och det tycker jag är rimligt på sikt — skall göra det på ett sätt som stämmer med de krav som det internationella samfundet har anledning att ställa på oss som nation. Det är en avgörande skiljelinje för mig. Egentligen borde moderaterna och folkpartiet, som har så mycket tid till sitt förfogande, ta den här debatten, men jag skall göra det. Det är på det sättet att vi har sex kärnkraftverk i drift. Vi har ytterligare fyra som står färdiga. Personalen sitter där redan. Dem har ni byggt färdiga. Det är två till som är under byggnad. De var på ritbordet när den borgerliga regeringen kom till, men dem har ni satt i gång att bygga. Hur ni sinsemellan har fördelat ansvaret för det lägger jag mig inte i. Men ni har byggt dem! Skall vi kasta bort allt detta genom att brådstörtat avträda från tidigare linje och inte använda dem? Vårt land har ett underskott på ca 17,5 miljarder i sin utrikeshandel i år, vi ackumulerar utlandsskulden varje år, vi har ett budgetunderskott på 60 miljarder — motsvarande 10 96 av BNP. Vi har oerhörda svårigheter att under detta årtionde klara upp våra utlandsskulder, våra urusla statsfinanser, våra nedsjunkna industriinvesteringar. Skall vi ovanpå detta lägga en kapitalförstöring av detta mått? Vi tvingas då inte bara att kasta detta kapital i sjön. Vi tvingas att bygga kolkraftverk, som inte endast förstör vår miljö utan också är ohyggligt dyra. Detta är det framtidssamhälle ni erbjuder. Det är ni i centern och kommunisterna som går på samma linje. Jag förstår inte hur det framtidssamhället skall se ut. Jag har sagt: Skulle det dessutom förenas med den typ av passiv och slapp politik som ni företräder i övrigt, då går detta land, innan årtiondet är slut, ini en djup social och ekonomisk kris. Jag är helt övertygad om det, och jag anser att det är förenligt med mitt samvete att säga detta till människor, så att de vet vad de ger sig in på i samband med denna omröstning.

Herr talman! Till Lars Werner vill jag säga: Det är inte fråga om att i något avseende ändra principerna för eller omfattningen av skatteutjämningsbidraget, det skatteutjämningsbidrag som vi från centerns sida i så hög grad har varit med om att driva fram. Det nu framlagda förslaget grundar sig på de nya villkor som gäller för hela samhället, som kommer till uttryck i statsbudgeten, som kommer till uttryck i enskilda människors budget och som också måste komma till uttryck i kommunernas budget. Det är under hänvisning till denna situation som vi har gjort bedömningen att man ett år kan förskjuta hälften av etapp 2 i denna stora reform. Det är inte fråga om annat. Till detta skall Lars Werner och andra lägga att vi är inriktade på att vid överläggningarna med kommuner och landsting se till att detta uppskov, detta ettårsuppskov, inte får sådana effekter att de värst skattetyngda kommunerna, kommuner med den svagaste skattekraften, kommer i kläm. Det är med bedömning av den totala situationen och mot bakgrund av de åtgärder som redan är vidtagna för kommunerna som vi har kommit fram till att detta är en möjlig väg. Det här kommer naturligtvis att diskuteras också i fortsättningen — med kritik av den typ som Lars Werner och Olof Palme utvecklar och som för all del även folk i mitt eget parti har utvecklat.

Om kammarens ledamöter skulle se på alla områden på det sätt som Lars Werner och Olof Palme nu utvecklar, dvs. att vi skulle öka budgetunderskottet med tre kvarts miljarder, tror jag att ingen av kammarens ledamöter ville sitta här och ha ansvaret för uppsummeringen och budgetunderskottet när den här riksdagen skall åtskiljas till våren. Det finns skäl för att hålla det totala sammanhanget i minnet. Olof Palme återkommer till arbetslöshetsförsäkringen. Det är typiskt för Olof Palme att han då tar som exempel inkomsttagare som i dag ligger i de högsta klasserna av arbetslöshetsförsäkringen, där det kan bli sådana effekter. Om man ser till det stora kollektivet finner man att effekterna inte är de som Olof Palme beskriver. Men jag vill svara att sista ordet inte är sagt i den frågan. Man måste liksom tidigare med vissa mellanrum se över arbetslöshetsförsäkringen. Sista ordet är alltså inte sagt. Några ord igen om denna speciella del av kärnkraftsfrågan. Jag vill än en gång understryka, för att det inte skall finnas några missförstånd på den punkten, att jag har den djupaste respekt för Olof Palmes engagemang i nedrustningsfrågor, i dessa livsavgörande frågor. Det är således inte för att försöka misstänkliggöra honom på något sätt som jag driver den här diskussionen. För det första vill jag säga att det ju inte är fråga om någon brådstörtad avveckling av kärnkraften när vi har mätt ut en tioårsperiod, utan det är just för att slippa denna brådstörtade avveckling som vi gjort det. För det andra är det icke bara kol som står till vårt förfogande. Det är faktiskt så att de ökade oljepriserna och de ökade elpriserna — därför att kärnkraften har visat sig vara så dyr — har öppnat möjligheter för de alternativa energikällorna som inte fanns låt mig säga för tio år sedan. Vi är ändå medvetna om att det finns ett innovationsklimat där, som vi har all anledning i världen att ta vara på. Och vad är det fråga om internationellt, Olof Palme? Jo, i dag svarar kärnkraften för 1 90 av energin. I det läget målar Olof Palme och andra upp de här svårigheterna i Sverige och internationellt. Men om det skulle vara så ohyggligt svårt att genomföra avvecklingen i den här situationen, hur skall man då kunna göra troligt att vi skulle klara det när denna andel har växt dramatiskt? Det är dessutom på det sättet att inget annat land har så mycket kärnkraft per medborgare som Sverige. Vi kommer att bli överlägset världsbäst i det avseendet, om vi börjar utnyttja tolvreaktorsprogrammet. Till sist: Detta var första gången det har hänt att Olof Palme i en fråga, där han är engagerad, har överlåtit åt andra att föra debatten genom att hänvisa till moderater och folkpartister. Jag vill också säga att den här oron för vad som skall hända och diskussionen om att det skulle kunna bli ett socialistiskt samhälle i Sverige är obefogad. Alla partier har sagt sig vilja genomföra folkets vilja. Vad folket säger i folkomröstningen skall vi genomföra. De tre regeringspartierna har åtagit sig att, om linje 3 vinner, genomföra det programmet. Och eftersom det är tre icke-socialistiska partier, hur troligt är det då att det skulle bli ett socialistiskt samhälle? Det är en sanning och ett politiskt faktum som kammarens ledamöter och svenska folket bör hålla i minnet.

Herr talman! När 1970-talet efterträdde 1960-talet räknade många med att det nya årtiondet skulle bli ett avspänningens och den fredliga samexistensens årtionde. Vi stod — hette det då — på tröskeln till ett nytt skede i det internationella umgänget. När 1970-talet nu efterträds av 1980-talet är avspänningen hotad och förhållandet mellan de bägge supermakterna sämre än på mycket länge. Den amerikanske presidenten talar om att vi inte stått så nära krig sedan andra världskriget. Och i Moskva används ordval om den amerikanska statsledningen som inte heller vittnar om någon större omsorg om de inbördes relationerna. I vår egen inrikespolitiska debatt har läget i världen tecknats i de mörkaste färger. Någon har t.o.m. uttryckt sig som om kärnvapenkriget mer eller mindre stod för dörren. Jag trodde själv inte på avspänningsvisionerna för ett decennium sedan, och jag tillät mig att öppet säga det. Jag tror inte heller på kategoriska uttalanden denna gång om att kärnvapenkrig är oundvikligt eller att världsläget aldrig varit värre sedan det andra världskriget. I själva verket har avspänningssituationen försvagats under hela andra hälften av 1970-talet. Den sovjetiska invasionen av Afghanistan julen 1979 blev snarast droppen som kom den spänningsbägare att rinna över som undan för undan hade fyllts på. För ledningen i Moskva var tydligen de vinster man trodde sig kunna uppnå genom fortsatt avspänningspolitik mindre viktiga än de fördelar man var säker på att kunna nå genom en militär inmarsch i ett alliansfritt grannland. Avspänningspolitiken fick alltså vika för expansionspolitik. Även i Washington värderas nu avspänningspolitiken annorlunda, delvis som en naturlig reaktion på det som hänt. Styrka och säkerhet betyder mer än samarbete och förtroende i den kraftmätning mellan supermakterna som avspänningen utgjorde ett inslag i. Avspänningspolitikens anseende och trovärdighet torde i dag icke vara högt vare sig i den ena eller den andra delen av världen. För Sverige — ett litet västerländskt och demokratiskt land, alliansfritt och beläget i omedelbar närhet av den östliga supermakten — måste utvecklingen inge bekymmer och oro, inte därför att vår egen säkerhet skulle vara omedelbart hotad eller därför att något akut hot mot stabiliteten och balansen i det nordeuropeiska området skulle förligga, utan därför att freden och samarbetet alltid varit viktigare för de små nationerna än för de stora. När styrkan dikterar utvecklingen i världen blir det de små som drabbas först och hårdast. Invasionen i Afghanistan kan inte starkt nog fördömas. Den var utförd med politisk hårdhet och internationellt kallsinne. Det finns visserligen ingenting som tyder på att det recept som ledningen i Kreml i julas ordinerade åt det afghanska folket skulle tvingas på någon annan inom den allra närmaste framtiden, men det fanns inte heller någonting som för något år sedan tydde på att det som faktiskt skulle komma att hända Afghanistan kunde hända. Ändå hände det. Vi måste ställa oss frågan om inte också annat som vi bedömer som omöjligt trots allt kan hända. Vi lever i en tid präglad av osäkerhet. Vad som skett, herr talman, stryker under hur viktigt det är att bevara det nationella samförstånd om försvaret över partigränserna som växte fram ur andra världskrigets erfarenheter om små staters otrygghet och hjälplöshet. Det är därför beklagligt att dagens oppositionsledare gärna talar om riskerna för världsfreden men i handling inte är beredd att verka för att vårt land drar konsekvenserna av dessa ökande risker. Tvärtom läggs förslag ägnade att urholka vårt försvars styrka. Det är av särskilt värde för ett litet land som Sverige att kunna uppträda enigt utåt i sina manifestationer för försvarsvilja och säkerhetspolitik. Det ger styrka och trovärdighet. Försvarsfrågan är illa lämpad för inre strider. Och det finns knappast sämre tillfällen för motsättningar än när den utrikespolitiska spänningen växer ute i världen. I dag teg Olof Palme om vår egen säkerhet och om vårt försvars bidrag till den säkerheten. I själva centrum för de motsättningar som nu kan hota världsfreden står oljan. Den industrialiserade världens beroende av ostörd oljetillförsel är ett hot också mot världsekonomin. Sverige är världens mest oljeberoende land. Vi förbrukar och importerar mera olja per invånare än andra. Stoppad oljetillförsel skulle bli ett förlamande slag mot vår utveckling. Höjda oljepriser drabbar vår ekonomi och våra medborgares välfärd. När inte mindre än ca 70 96 av den energiförsörjning som är avgörande för fortsatt välståndsutveckling är grundad på olja har det blivit ett av våra allra viktigaste politiska mål att begränsa oljeförbrukningen och minska vårt oljeberoende. Oljeberoendet har blivit en säkerhetsrisk. Vi måste spara energi. Men vi måste framför allt spara olja. Detta har varit ett viktigt motiv för de olika åtgärder — bl.a. energiskatternas höjning — som såväl den tidigare som den nuvarande trepartiregeringen vidtagit. Och det borde vara ett utomordentligt starkt motiv för att inte på tio år avveckla de stora energitillgångar som vi har i vårt land och som vi har lagt ner så väldigt mycket pengar på. Den snabba försämringen av den internationella konjunkturbilden från mitten av förra året har direkt sarnband med prishöjningarna på olja. På mindre än ett år har det samlade bytesbalansunderskottet inom OECD området nära nog tredubblats och efterfrågan i motsvarande mån dragits ner. Därmed har den ekonomiska tillväxten bromsats upp. På bara ett halvt år har alla tillväxtprognoser drastiskt reviderats ner. Också bedömningarna i prisstegringshänseende och beträffande arbetslösheten har lett till i motsvarande mån väsentligt sämre siffror. Här i kammaren stod Olof Palme nyss och förklarade att den borgerliga regeringen skyller de nya väldiga ekonomiska påfrestningarna, som drabbar hela världen, på oljeschejker. Man skyller ifrån sig på oljan, sade Olof Palme. Men oljan utgör faktiskt den hårda bakgrunden till att förra året inte blev så tillfredsställande för vårt folkhushåll som vi hade anledning att hoppas, då vi för ett år sedan förde vår allmänpolitiska debatt här i kammaren, och en av de avgörande orsakerna till våra och världens problem. Jag skall inte belasta dagens debatt med en sifferexercis grundad på budgetpropositionens och finansplanens fakta och bedömningar. Detta får anstå till den finansdebatt vi skall ha i riksdagen om någon månad. Det blir då möjligt att lägga regeringens bedömningar vid sidan av de analyser som oppositionen och vederbörande riksdagsutskott redovisat. Vi kommer då att ha ett fullständigare underlag för jämförelser av de alternativa överväganden som man kan göra. Jag tänker i stället ägna mig åt de allmänna bedömningar på vilka finansplanen vilar och därvid först i allra största korthet anknyta till det förflutna. Flertalet av de problem som vår ekonomi i dag brottas med har ju, förutom oljeproblemet, sina rötter inte bara i 1960-talet utan framför allt i den politik som fördes i vårt land efter de första oljeprisstegringarna och fram till hösten 1976. Vi ”skyller inte ifrån” oss på den politiken, herr talman, utan vi analyserar vad som skett och varför det har blivit som det blivit. Men jag kan förstå att Olof Palme blir illa berörd inte minst när det gäller vårt skattesystems inverkan på det som har inträffat och att han då gärna slår ifrån sig. Men i dag — och det tycker jag hör till det intressanta — vågar inte ens socialdemokraterna vidhålla att Sveriges samhällsekonomi var stark hösten 1976. Kammar ens ledamöter kommer ihåg påståendena om vår starka samhällsekonomi och det dukade bordet. Av de motioner som de själva lagt fram för bara några dagar sedan framgår att även socialdemokraterna nu har insett att de måste medge det som alla andra har insett, nämligen att Sverige hösten 1976 befann sig i en akut kris och att de åtgärder den då tillkomna trepartiregeringen vidtog inte bara var ofrånkomliga utan också faktiskt ledde till att den överhängande krissituationen kunde hävas. Man hade därmed lagt en grund för att sedan angripa de mera långsiktiga balansproblemen i vår ekonomi, som ingen från trepartiregeringens sida någonsin har dolt. Låt mig sedan bara påminna om att vi förra året fick en ekonomisk tillväxt i vår ekonomi som låg klart över OECD-genomsnittet och över de siffror vårt eget land kunnat inregistrera under hela 1970-talet. Vi hade en industriproduktion som efter nedgången under de tre åren efter 1975 låg över 1974 års siffror. Och vi hade ett väsentligt förbättrat arbetsmarknadsläge med 107 000 fler personer i arbete än ett år tidigare och 129 000 fler än exempelvis 1976, en sjunkande relativ arbetslöshet och ett ökat antal lediga platser. Vi hade en ökning av den privata konsumtionen med 2,3 26, av hushållens reala disponibla inkomster med 1,5 26 och av reallönerna efter skatt med ungefär 196. Varför skall Olof Palme svartmåla sådana här resultat? Varför inte medge den förbättring som inträdde under de här åren utan i stället teckna allting i de mörkaste av alla mörka färger? Vi har aldrig stuckit under stol med — och här polemiserar jag hårt mot Olof Palme — att stora långsiktiga problem hela tiden har legat inbyggda bakom vår ekonomisk-politiska utveckling och att de problemen sedan har ytterligare skärpts genom oljekrisen. Vårt oljeberoende begränsar vår ekonomiska rörelsefrihet och ställer därmed större krav än tidigare på den ekonomiska politiken. Sverige kan i längden inte leva med ett underskott gentemot omvärlden av den storleksordning vi måste räkna med för de kommande åren. Sveriges samlade produktionskapacitet har blivit otillräcklig i förhållande till den efterfrågan som vi har tillåtit oss här hemma och i förhållande till den import som den efterfrågan ger upphov till. Regeringen har avvisat att komma till rätta med detta kapacitetsproblem genom en drastisk neddragning av den offentliga och privata konsumtionen. En så hård begränsning av vår inhemska efterfrågan som då skulle erfordras skulle nämligen få allvarliga konsekvenser för produktionen här hemma, för välfärden och sysselsättningen. Vad vi därför i stället måste inrikta oss på är att föra över resurser från produktion för konsumtion till produktion för export. Vår industriella sektor måste få tillgång till de kapitaloch arbetskraftstillgångar som behövs för att överbrygga klyftan mellan — något förenklat — vad vi förbrukar och vad vi tillverkar. På den här punkten tycks Olof Palme hålla med mig, och det är bra. Alltid något! Att den här processen inte är lätt och att detta inte kan genomföras i ett enda steg har regeringen starkt understrukit i finansplanen. Och att en sådan operation sannerligen inte underlättas av avtagande världshandelstakt och vikande internationella konjunkturer är också det självklart. Svensk exportindustri måste alltså erbjuda bättre produkter och mer konkurrenskraftiga priser än jämförbara länder. Kostnadsutvecklingen här hemma måste därför hållas under kontroll och produktiviteten förbättras. Detta ställer krav på regeringen och på er här i riksdagen. Det ställer krav på oppositionen, på kommunerna, på parterna på arbetsmarknaden och på näringslivet i dess helhet. Och det företagsekonomiska klimatet måste generellt sett vara offensivt, inte defensivt. Det måste stimulera till aktivitet, nyföretagande och ökad produktion till konkurrenskraftiga priser — inte främst till fusionering av företag i och för sig utan till utveckling av nya företag, ökad produktion och höjd produktivitet. Herr talman! De offentliga utgifternas expansion måste begränsas. Detta är i själva verket det andra grundläggande kravet — det första är oljebegränsningen — på de kommande årens ekonomiska politik. Och det är inte bara en förutsättning för återvunnen balans i och för sig utan också för de fortsatta skattereformer som allt fler nu börjar inse vara oundgängligen nödvändiga. En offentlig utgiftsbegränsning är helt enkelt ofrånkomlig för att vi skall kunna bereda utrymme för ökad privat konsumtion och reala löneförbättringar. Om den offentliga utgiftsexpansionen inte kan bringas under kontroll, blir följden successivt sjunkande reallöner efter skatt och risker för minskande vilja hos vårt folk att åstadkomma de nödvändiga insatserna för vårt gemensamma välstånd. Den tiden är faktiskt förbi då vi kunde åstadkomma balans i vår ekonomi och våra statsfinanser genom ständigt ökande skattetryck. Socialdemokraterna går nu — som vanligt — till attack mot regeringens ekonomiska politik. Olof Palme försökte nyss här i talarstolen slå alla tidigare rekord i svartmålning — och de rekorden låg högt nog redan tidigare. Men en gång vände sig samme Olof Palme mot den som han då kallade för svartmålare. Låt mig citera ur ett tidigare riksdagsprotokoll: ”Herr Bohmans anförande skildrade jämmer och elände utan alla gränser i det svenska samhället. Det är inte första gången detta inträffar, utan det har varit så vid varenda remissdebatt som jag har varit med om på senare år, att herr Bohmans hela anförande går åt att skildra hur eländigt det är ställt i det svenska samhället. ——-— Herr Bohman talade om oron i det svenska samhället. Visst finns det mycket av oro i detta industrisamhälle ——-. Men herr Bohman är något av en orosstiftare, därför att det som herr Bohman säger är ägnat att skrämma människor. Utan några jämförelser i övrigt vill jag säga att det i uttrycken för hur det står till i landet finns en stor likhet mellan herr Bohman och den allra yttersta vänstern, KFML. -—-- Det blir ingenting av allt detta gnällande och skällande och denna eländesbeskrivning av det svenska samhället. Man ändrar icke samhället bara genom att skälla. Det minsta vi kan kräva av en politisk ledare är att han också kommer med förslag.” Glömda, herr talman, är i dag den nye orosstiftarens egna gamla ord. Glömd är också uppmaningen att inte bara komma med ord utan med förslag — konkreta och konstruktiva förslag och inte förslag som är ägnade att göra ont värre. I centrum för denna klagolåt står skattepolitiken, det stora budgetunderskottet och den inflation som regeringen sägs vara ansvarig för. Socialdemokraterna lägger nu fram förslag för att bekämpa inflationen. Det är i och för sig värdefullt, men de vill göra det genom kraftigt ökade livsmedelsoch bostadssubventioner. Vi lovar — förklarar Olof Palme högtidligt — att inflationen nästa år skall begränsas till 5 90. Ett sådant löfte skulle även jag kunna avge. Men det som då förutsätts, är ju en i grunden fullständigt oansvarig ekonomisk politik. Att med massiva miljardsubventioner tillfälligt dölja vissa prisstegringar för konsumenter och hyresgäster går, men resultatet blir självfallet budgetunderskott, som med stor snabbhet skjuter i höjden. Att subventionera bort en enda procents prisstegring kostar omkring 2 miljarder kronor. Socialdemokraternas löfte skulle således öka budgetunderskottet med ca 4 miljarder kronor och därutöver med ytterligare 2 miljarder för varje procentenhet som nya oljeprishöjningar driver upp priserna. Från valrörelsens hårda attacker på budgetunderskottet — var tredje krona till lärarlönerna är lånad, hävdade Olof Palme med den saklighet som under valrörelsedebatter är hans kännetecken — har socialdemokraterna nu måst medge, att den politik de föreslår inte kan reducera underskottet. Men inte ens detta säger allt om deras helomvändning. Nu föreslår de alltså därutöver en kraftig ökning av underskottet, som än mer skulle försvåra Sveriges balansproblem. Var finns logiken? Var finns konsekvensen? Och var finns den politiska tanken bakom sådana här illusionsnummer? Och ovanpå detta får vi sedan höra, att än mera pengar skall föras över till kommunerna, som skall få möjlighet att fullfölja en expansion utöver de ramar som alla demokratiska partier var överens om våren 1978 — även socialdemokraterna. ”Regeringen öser ut pengar till näringslivet”, får vi höra, för att sekunden efteråt kritiseras för att ytterligare miljarder inte pumpas in i sådana företag och branscher, som enligt alla sunda ekonomiska analyser inte kommer att kunna ge lönsam produktiv sysselsättning. Och socialdemokraterna kräver beskattning eller fondering av s.k. övervinster i vårt näringsliv, när varje realistisk granskning visat att det generellt sett är bristande lönsamhet, bristande självfinansieringsförmåga och bristande soliditet — dvs. undervinster och inte övervinster — som utgör det svenska näringslivets problem och en grundläggande orsak till den svaga investeringsutvecklingen under senare år. Varför noterade f. ö. inte Olof Palme att investeringarna förra året började skjuta fart? Varför fick inte en enda liten ljusglimt blänka fram i hans kompakta mörker? Jag begär självfallet inte, fru talman, att oppositionen, och minst av allt Olof Palme, skall berömma regeringen. Men vad jag saknar är den balanserade och sakliga debatten. Jag begär inte heller att kommuner och landsting skall vara förtjusta över att regeringen sett sig tvingad att begränsa transfereringarna till kommunerna. I och för sig gör vi ju inte detta, som statsministern sagt flera gånger, för att ”straffa” kommunerna utan för att pressa ned den alltför höga expansionstakten, som alla varit överens om har varit för hög. Men vad man kan begära är att kommunerna skall medverka till en diskussion om de problem det här är fråga om. Det främjar sannerligen inte medborgarnas och samhällsekonomins intresse att — som socialdemokraterna i Landstingsförbundets och Kommunförbundets styrelser talar om — vägra att förhandla med regeringen och att hota med skattehöjningar, om regering och riksdag inte skulle göra som kommunförbunden vill. Jag vägrar, fru talman, tro att socialdemokraterna inte är medvetna om att den offentliga sektorns utgiftsexpansion måste begränsas — även om Olof Palme här inte gav några som helst prov på sådana insikter. Även om man från fackligt håll hittills inte reagerat så starkt som man borde ha haft anledning att göra mot en utveckling som innebär att deras medlemmar till sist inte kommer att få behålla någonting av sina löneökningar sedan skatter och priser tagit sitt, har under den senaste tiden allt fler fackliga ledare faktiskt givit uttryck för oro inför den offentliga utgiftstaktens konsekvenser. Men här i riksdagen tiger socialdemokraterna på detta område. Här i riksdagen lägger socialdemokraterna fram förslag som kommer att leda till en ytterligare expansion av de offentliga utgifterna. Här i riksdagen försvårar de de balansproblem som vår ekonomi måste komma till rätta med, om välfärd och sysselsättning skall kunna garanteras. Regeringen medger öppet i finansplanen att dess bedömningar i många hänseenden är osäkra och att bedömningarna kan behöva justeras om oljeprishöjningarna blir större än förutsatt. Det måste helt enkelt vara så i ett läge då så mycket kommer att bli beroende av utvecklingen på oljemarknaden och av den konjunkturnedgång i våra viktigaste avnämarländer som redan har börjat ge tydliga spår och som kan befaras få återverkningar för vår export, vår bytesbalans, vår produktion och vår tillväxt över huvud taget. Redan de prishöjningar på oljeprodukter som skilda OPEC-länder beslutat sedan finansplanen utarbetades — nu senast manifesterade av Saudiarabien i måndags och några andra länder i går — måste förutsätta en justering av finansplanens prognoser. En sådan justering skulle innebära minskat utrymme för standardökning här hemma och hårdare krav på återhållsamhet inom den offentliga sektorn samt än mer understryka nödvändigheten att överföra resurser till de konkurrensutsatta delarna av vårt näringsliv. Och sådana prishöjningar skulle ytterligare inskärpa kravet på en ansvarsmedveten och realistisk ekonomisk politik och hur viktigt det är att vrida utvecklingen åt rätt håll medan vårt land ännu har rörelsefrihet. Budgetpropositionen och finansplanen ger uttryck för allt detta. Det är en ny inriktning av den ekonomiska politiken som kommer till uttryck. Det är ännu ett steg i en långsiktig saneringsprocess som har tagits. Det måste följas av många flera steg på balansens smala väg. Jag tycker att det som skett i Danmark visar hur farligt det är att inte i tid lägga om kursen. Där har den förutvarande socialdemokratiske ekonomiministern Knud Heinesen offentligt deklarerat — och han fick mycket skäll för det — ”att Danmark är på väg mot avgrunden”, och sedan har den danske riksbankschefen ryckt ut till hans försvar och fyllt i, att Danmark redan hunnit ta tre av de sex stegen på denna väg mot avgrunden. Fru talman! Vårt internationella beroende är ett faktum. Detta har både positiva och negativa aspekter. Utan en fri handel och öppna gränser mellan länderna skulle Sverige inte vara det välfärdsland det är i dag. Beroendet ställer krav. Vi måste oavbrutet anpassa oss till förhållandena utanför våra gränser och till de konkurrensförutsättningar som där gäller. Vår ekonomiska historia och de genomgripande förändringar som vi gång på gång tvingats underkasta oss bekräftar detta: 1800-talets brukskris, vår omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, 30-talskrisen och den snabba strukturomvandlingen under 1950 och 1960-talen. De omställningsproblem vi står inför i dag är visserligen andra än dem som vi mött tidigare — historien upprepar sig som bekant inte. Men tvånget till anpassning är detsamma, och behovet av medverkan från hela nationen är detsamma som det varit tidigare. I den värld av inbördes beroende som vilever i kan politikerna inte lösa alla - inte ens de flesta — problem. Politikerna kan kartlägga problemen, informera om dem och bidra till att skapa förutsättningar för förnyelseprocessen, och de kan underlätta de påfrestningar som kan möta enskilda och grupper av enskilda under den pågående omdaningen. Ytterst ligger emellertid avgörandet för framtiden ute hos de enskilda medborgarna, hos människorna i våra företag, i våra institutioner och i våra bygder, människor som genom sina skapande insatser och sina arbetsprestationer nu som tidigare lägger själva grunden för sitt eget och för hela nationens välstånd. Fru talman! De svårigheter Sveriges ekonomi måste bemästra och kommer att kunna bemästra — det är min övertygelse — har sina rötter i den politik som förts under gångna årtionden, ibland i enighet, ibland under politiska motsättningar. Vi har nu kommit till en punkt där vi inte längre kan skjuta svårigheterna ifrån oss. Försök att spela ut grupper mot varandra, att vädja till egoism i stället för till medborgarnas vilja att göra insatser skulle vara ägnade att försvåra den återhämtningsprocess som det ligger i allas intresse att stödja. Med nejsägeri och politisk konfrontation som självändamål eller för att förskaffa sig kortsiktiga partipolitiska framgångar lämnar man inget bidrag till den svenska ekonomins styrka. Man förhindrar eller försvårar i stället insatser som vi inte längre kan uppskjuta. Olof Palme nämnde i slutet av sitt anförande ordet ”samförstånd”. Men sällan har väl ett anförande präglats av mindre vilja till samförstånd och insikt om vad våra svårigheter kräver. Vi måste ta itu med våra problem. Till en del beror dessa på att vi svenskar varit för övermodiga. Vi har varit för optimistiska och tagit för givet att vårt välstånd skulle kunna nära nog automatiskt inte bara bevaras utan också ytterligare stärkas, alldeles oberoende av vad som händer utanför våra gränser. Vi har levt över våra tillgångar, i varje fall i den meningen att vi inte sett till att den ekonomiska grundvalen för Sveriges välfärdspolitik, dvs. våra produktiva resurser, har byggts ut i takt med den sociala reformpolitiken. Ett växande antal av våra medborgare har börjat inse detta och börjat ge uttryck för sin förståelse för att åtgärder nu krävs för att rätta till det som har brustit. De politiska partierna och de enskilda politikerna — på riksnivå och också ute i kommunerna — har ett stort ansvar, ett ansvar för att informera och för att förklara, för att redovisa vilka åtgärder som måste vidtas och varför de måste vidtas, för att vinna uppslutning från alla grupper i vårt samhälle kring en politik för ekonomisk stabilitet och ekonomisk utveckling. Jag vill sluta med att citera Olof Palmes slutord i den debatt jag tidigare åberopade: ”Vi måste med en realistisk framtidstro gripa oss an med problemen. Ju längre vi skjuter dem framför oss, desto svårare blir det.” Olof Palme har rätt. Men tyvärr vittnade inte Olof Palmes anförande i dag om förmåga att leva upp till dessa hans egna ord.

Fru talman! Helt kan vi dess värre inte leva upp till de orden förrän vi får en socialdemokratisk regering i Sverige. Innan jag vänder mig till herr Bohman vill jag ändå när herr Fälldin är inne säga några ord till honom. Herr Fälldin smet undan min fråga om arbetslöshetsförsäkringen. När min repliktid var slut och han tog upp frågan försökte han skildra pappersarbetare i kontinuerlig drift och sjukvårdsbiträden som något slags höglönearbetare. Sedan yttrade han att det sista ordet inte är sagt. Nej, det finns en socialdemokratisk motion. Rösta på den, så får de arbetslösa rättvisa. Så till herr Bohman. Herr Bohman förde en framgångsrik valrörelse i en karusell av slidknivar, skattesänkningslöften, dass och bananer. Det var på sitt sätt charmfullt och gav resultat — framför allt på det arma centerpartiets bekostnad. Vilket är resultatet nu när senhösten gått över i midvinter, när valrörelsen har gått över i bister ekonomisk verklighet? Herr Bohman har som ekonomiminister lett landet in i värre ekonomisk obalans än någonsin, Vad herr Bohman ställt till med på två tre år får det svenska folket hålla på att rätta till under många år framöver. Han har bakom sig en valrörelse med väldiga skattesänkningslöften, men nu växer underskottet i statens affärer till gigantiska belopp, och skattesänkningslöftena är som bortblåsta. Han har bakom sig en nyligen framlagd finansplan som ingen tror på men alla skäller på. Om en klocka som står heter det ibland att visarna åtminstone visar rätt siffror två gånger om dygnet. Men t.o.m. en stillastående klocka är trovärdigare än herr Bohmans finansplan, för där är inte en siffra rätt. Snart sagt varje vecka tvingas ekonomiministern att inregistrera nya bakslag för den ekonomiska politiken. Underskotten ökar, inflationen ökar, skulderna ökar. Det var nästan patetiskt när herr Bohman sade: Jag skall icke belasta kammaren med någon sifferexercis. Tacka för det! Vad är det för siffror han skulle exercera? Inte en siffra ställer sig i enskild ställning, om så självaste kapten Bohman ryter till i den exercisen — det kan jag lova. Jag förstår mycket väl att herr Bohman avstod. Som om detta inte skulle vara nog sitter herr Bohman dagligen i en regering där vart tredje statsråd vill rycka undan den kraftkälla som har stor betydelse för ekonomin framöver och som enligt herr Bohman är säkrare än cykling. Herr Bohman sade inte heller nu ett ord om kärnkraften — inte ett knäpp, möjligen en knapp — men i övrigt ingenting. Om han skulle säga någonting skulle kanske Thorbjörn bli ledsen, och herr Bohman är ju tvungen att låta Thorbjörn sitta och administrera kärnkraftverk, för det har han ju lovat. Thorbjörn måste alltså hållas på gott humör. Det är ju märkvärdigt i och för sig att landets ekonomiminister tycker att det här inte är någonting att prata om. När herr Bohman sedan vill fly de inhemska bekymren och se ut över landets gränser, ser han partivännen Strauss i Bayern. Det var han som skickade tjeckoslovakiska flyktingar tillbaka bakom järnridån. Och herr Bohman kanske ser fru Thatcher, vars politik så tydligt demonstrerar hur konservatismen gynnar de välbeställda och hotar vanligt folks trygghet, hur den skapar social oro i stället för att i samverkan lösa svåra ekonomiska problem. Och han ser kanske hur socialdemokratin i Österrike och även i Norge har lett till en ganska gynnsam utveckling som förenar låg arbetslöshet med låg inflation och en helt annan ekonomisk balans än den som herr Bohman redovisar. Det måste kännas dystert för herr Bohman att sitta här som en vålnad av sitt eget triumfatoriska jag från valrörelsen. Därför flyr han gärna till gamla tider och citerar långa stycken av våra tidigare debatter, där han fick spela på det plan som han tyckte om — att vara i oppositionsställning. Han säger nu inte ett ord om skattesänkning, utan han talar i stället om att ”nu måste vi göra något, nu måste vi ta tag”. Men ni har ju inga tag att ta, ni har ingen politik. Herr Bohman säger att sysselsättningen har ökat inom den offentliga sektorn. Nu står vi inför en konjunkturavmattning, säger herr Bohman. Det betyder minskad efterfrågan på arbetskraft inom industrin. Samtidigt utslungar herr Bohman ett anatema över den offentliga sektorn, så sysselsättningsökningen där skall tydligen begränsas. Då frågar jag herr Bohman: Hur stor blir arbetslösheten i slutet av året enligt herr Bohmans prognoser?

Fru talman! Herr Palmes uppfattning om hur en valrörelse skall ge resultat förefaller mig en aning besynnerlig. Jag tror inte att Olof Palme skall försöka sig på att vinna nya väljare med de metoder som han tror att vi vann väljare med. Att jag inte vill ägna mig åt en sifferexercis i dag beror bl.a. — som vi också påpekar i finansplanen — på att vi ver att vissa siffror efter de senaste oljeprishöjningarna måste komma att justeras. Därför är det bättre att ta den debatten när vi har det underlag vi behöver och vi dessutom har oppositionens motioner och utskottets betänkande framför oss. Jag tror att det skulle vara mycket bättre än att stå här och — som Olof Palme uttryckt det — som kapten kommendera siffrorna att stå i enskild ställning. Herr Palme hade inga siffror alls att lämna — och det kanske var klokt. Om —för att falla ini hans egen terminologi— den avsuttne kavalleriofficeren hade varit litet försiktigare hösten 1976, hade han sluppit schavottera flera år med sina teser om ”det dukade bordet”. Jag tror det hade varit nyttigt för Olof Palme. Jag skall inte heller följa Olof Palme på hans som vanligt äventyrliga färd till andra länder, där han alltid lyckas sortera ut de länder som passar honom av partipolitiska skäl och där allting är galet. Sedan byter man regering, och då anser han att allting är bra. Men jag tycker att Olof Palme skall kontrollera uppgiften om Strauss och flyktingarna från Tjeckoslovakien. Jag tror det vore värdefullt för herr Palme själv. Och herr Palme fortsätter med att bara se uselhet i allt vad jag gör liksom också i allt vad trepartiregeringen gör — och den rätten har väl Olof Palme. Men litet mer av ansvarsmedvetande än vad han här visar borde man väl ändå kunna kräva i Sveriges riksdag av en oppositionspolitiker, som under tidigare år mer än andra har talat om politikernas skyldighet att ta sitt ansvar. Herr Palme menar att vi i den nya regeringen klämmer åt kommunerna, löntagarna och de utsatta grupperna och att vi tillåter inflationen att härja. Vi skulle systematiskt ägna oss åt att främja de högre inkomsttagarnas intressen på de stora gruppernas bekostnad. Finansplanen är urusel, sade han för en stund sedan, en dröm i rosenrött utan förankring i verkligheten — dock inte i mörkblått. Att det skulle kunna finnas någon reell och allvarlig bakgrund till de problem som har drabbat den svenska ekonomin kan man knappast ana när man hör herr Palmes anförande. Han lämnade någon brasklapp i början, men sedan berodde allt elände på vad regeringen har gjort och inte gjort. Det skulle uteslutande vara karakteriserat av illvilja, bristande handlingskraft och bristande förmåga. Jag vågar påstå, fru talman, att Olof Palme vet att detta är osanning. De problem vi har i Sverige är icke isolerade, och de är större än problemen i många andra länder, eftersom vår ekonomi är så utåtriktad. Vi är mera beroende av olja än de flesta andra länder. Vår import har en sammansättning som gör att vårt land drabbas hårdare än andra vid konjunkturnedgångar. Socialdemokraterna framhåller i en motion bl.a. följande: Perspektivet inför de närmaste åren ser nedslående ut. Den höga inflationen och den stora arbetslösheten i vår omvärld förefaller bli kvar. OECD räknar i sina prognoser med att det inte skulle bli någon ekonomisk tillväxt alls i området som helhet under 1980, samtidigt som inflationen alltjämt uppgår till tvåsiffriga tal och antalet arbetslösa kommer att öka till ca 20 miljoner. Så beskriver socialdemokraterna alltså själva faktiskt bakgrunden till den ekonomisk-politiska situation där vi befinner oss i dag. Det är mot den internationella bakgrund som jag här beskrivit i korthet som den ekonomiska politiken här i Sverige måste formas. Det är en verklighet som inte kan lämna vårt land opåverkat. Sverige är — jag upprepar det — ett av världens mest oljeberoende länder, och utvecklingen ute i världen drabbar oss hårdare än många andra länder. Vi omöjliggör samarbete med viktiga grupper i samhället, sade Olof Palme. Vi omöjliggör ett samarbete med fackföreningsrörelsen genom att regeringen inte för den ekonomiska politik och den skattepolitik som socialdemokraterna förordar, tycks han mena. Men det självklara målet för vår politik måste naturligtvis vara att möjliggöra en fortsatt hög sysselsättning och fortgående standardförbättringar. Inser inte Olof Palme att det måste vara den naturliga utgångspunkten, vilken regering som än styr det här landet? Vad jag särskilt fäste mig vid var att Olof Palme inte alls berörde den offentliga sektorns utgiftsexpansion. Däremot angrep han en del av de åtgärder som regeringen vidtagit för att komma till rätta med denna expansion. Men just strävandena att hålla tillbaka utvecklingen av de offentliga utgifterna har central betydelse för att främja de breda löntagargruppernas intressen. De är en förutsättning för att det skall bli någonting kvar av löneökningarna sedan höjda skatter och priser har tagit sitt. Det är just de breda löntagargrupperna som drabbas hårdast av en utgiftsoch skattepolitik som gör att det inte blir någonting kvar av en löneökning utan som tvärtom leder till att lönerna urholkas. Jag tror, som jag antydde nyss, att löntagarorganisationerna har börjat inse detta. Det är ingen tillfällighet att TCO under många år har krävt indexreglering av skatterna och sänkning av marginalskatterna, och det är märkligt att Olof Palme inte anser denna stora och politiskt svåra problematik vara värd ett enda ord i en allmänpolitisk debatt i Sveriges riksdag. När det gäller kommunerna talar Olof Palme om det elände som uppkommit därför att regeringen har försökt begränsa den kommunala utgiftsexpansionen. Men han sade ingenting om bakgrunden till detta, dvs. den bristande balans i vårt land vilken tvingar stat, kommuner och enskilda att anpassa sig till det utrymme som står till förfogande, ingenting om att faktiskt socialdemokraterna själva var med om att sätta upp 3-procentsmålet för den kommunala volymexpansionen. Han sade ingenting om att ifall det här andra steget i skatteutjämningsreformen delas upp i två steg, så leder det ändå till betydande inkomstförstärkningar för kommunerna. Han sade ingenting om att det är just de enskilda medborgarna ute i kommunerna som drabbas om den kommunala utgiftsexpansionen tillåts fortsätta. Kommunerna är ju inga självändamål — de är till för de enskilda medborgarnas skull. Olof Palme sade heller ingenting om att en fortsatt kommunal expansion skulle minska konsumtionsutrymmet för de enskilda människorna, ingenting om konsekvenserna för samhällsekonomin — den fanns inte med i hans tänkande eller i varje fall inte i hans talande. Och så var det skatterna! En omformning av det svenska skattesystemet för att befrämja arbete och initiativ förutsätter att man begränsar den offentliga utgiftsexpansionen — gör man inte det, kan man inte komma åt skatten. Nu har vi fått det tredje skatteförslaget på tre år från socialdemokraterna. Det är i och för sig ingen dålig prestation. Om man hade visat samma intresse för skattepolitiken under den tid då socialdemokraterna satt i regeringsställning i stället för att avvisa all kritik som svartmålning, hade vårt skattesystem kanske inte hotats av kollaps, vilket nu är fallet, såsom P.-O. Edin i LO framhåller. Och då skulle kanske svenskarna inte vara det folk av skattefifflare som Gunnar Myrdal talår om. Olof Palme skulle inte ha kunnat tala om alla de oarter som han för en stund sedan nämnde i sitt anförande, om han från början hade sett till att det skattesystem som socialdemokraterna ytterst är ansvariga för hade fått en bättre inriktning och varit bättre underbyggt. Och så har vi fördelningspolitiken. Olof Palme påstår att fördelningspolitiken har lett till ökade klyftor och att allt tyngre bördor lagts på de lägre inkomsttagarna. Vidare säger han att massiva inkomstöverföringar har skett till företagen. Ja, vi har i en besvärlig tid gett pengar för att garantera sysselsättningen och göra det möjligt för företagen att överleva. Men inte har det inneburit att företagen skurit guld med täljknivar. De har fortfarande ett svagt lönsamhetsläge. Och inte opponerade sig socialdemokraterna när vi gav företagen det stöd som de behövde för att kunna upprätthålla sysselsättningen. Tvärtom ville socialdemokraterna gång efter gång ge mera pengar. Driftöverskotten har faktiskt utvecklats svagt, faktoroch kapitalinkomsterna likaså. Vad beträffar ökningen av de disponibla inkomsterna faller den väsentli gen på pensioner och andra inkomstöverföringar till hushållen. Det har i främsta rummet gällt de svaga grupperna i samhället, Olof Palme — inte de rika. Av den beräknade ökningen av hushållens reala disponibla inkomster förra året hänför sig 0,5 2 till ökade löner, 1 9 till pensioner, 0,5 9 till andra inkomstöverföringar och 0,5 4 till driftöverskott. Realinkomsterna på timbasis har varit oförändrade. Och inte har skattepolitiken gynnat högre inkomsttagare. Det vill man göra gällande genom att visa tabeller med skattesänkningarna i kronor och ören. I dessa tabeller har man räknat in de uteblivna skatteskärpningar som skulle ha inträffat om vi inte hade haft systemet med indexreglerade skatteskalor. Påståendena om den orättfärdiga inkomstfördelningen är, vågar jag påstå, ett prat för galleriet. De är inte grundade på realiteter, Olof Palme.

Fru talman! När jag lyssnar till denna i jämförelse med herr Bohmans normalstandard väldigt avslagna och grättna replik blir jag allvarligt orolig för att det står ändå värre till i regeringen än vad jag trodde. Det är inte på det sättet att vi skildrat landets läge i så väldigt gynsamma ordalag. Tvärtom har vår anklagelse mot regeringen varit att ni icke givit medborgarna en riktig beskrivning av den ekonomiska verkligheten. Jag visade tidigare den här broschyren ”Vår politik har fört Sverige ur krisen”. Två dagar senare gick Industriförbundet och sade att Sverige befinner sig i en svår ekonomisk kris. Ni gav alltså en felaktig bild före valet. Den finansplan som herr Bohman publicerade för två eller tre veckor sedan — och som jag kallade för en dröm i rosenrött — kommer att bli fasligt mörkblå vad det lider. Denna finansplans prognoser har redan fullkomligt krossats av den ekonomiska expertisen. Det var sådana drömmar om exportutveckling, prisutveckling osv. som ingen tror på. Och herr Bohman själv vågar inte längre hålla fast vid det han sade som absolut högsta sanning för ett par veckor sedan. Det ger alltså icke en riktig bild av det ekonomiska läget. Då säger vi att skall man klara den här situationen, så förutsätts det vissa ting. Man skall vara aktsam med sitt förhållande till löntagarna. Man kan inte försvåra deras löneförhållanden genom orättvisa skatteomläggningar. Man kan inte tillåta vinstutveckling som bara leder till spekulation och utlandsaffärer och säga: Nu får ni vara återhållsamma. Man får inte bara — som regeringen gör — försöka vältra över hela ansvaret på löntagarna utan att de erbjuds någonting annat än uppoffringar, medan godbitarna går till andra grupper, om det finns några godbitar. När det gäller kommunerna är det allvarligt att man sviker ett löfte. Hur skall man då kunna ha ett förtroendefullt samarbete? I fråga om de utsatta grupperna är utvecklingen oerhört betecknande. Tänk så mycket vi hört herr Bohman tala om hur nödvändigt det är att indexreglera de höga inkomsttagarnas skatteskalor! Att indexreglera eller justera de arbetslösas ersättningar, det är icke så noga, det har ni struntat i. Ni klarar alltså de bäst ställda grupperna, men de som har det svårast ställs utanför. Detta är ett direkt påvisbart faktum. Ni gör ingenting åt denna spekulationsmentalitet som breder ut sig. Då blir ju inte folk så angelägna om att ställa upp när det gäller uppoffringar. Jag varnar för en djup ekonomisk och social kris om man kombinerar en passiv borgerlig politik och en brådstörtad avveckling av kärnkraften. Icke ett ord har herr Bohman att säga om det — han vågar inte. Det är faktiskt vi som säger att här är fara på färde, här måste det föras en politik som kommer att betyda uppoffringar, som är kärv. Det säger på sätt och vis herr Bohman också, men han gör ingenting. Han citerade den danske riksbankschefen -— eller vem det var — som sade att Danmark hade gått tre steg mot avgrunden av de sex. Jag vill påstå att Sverige under den borgerliga regeringens tid har tagit åtminstone ett steg mot avgrunden, kanske två. Vi har fått denna dramatiska försämring av vår utrikeshandelsbalans. Det beror inte bara på den borgerliga regeringen, det beror på oljepriser osv. — jag har aldrig påstått annat. Men om ni nu ser att det är så, vad har ni för politik? Platt intet! Den finansplan ni lade fram för tre veckor sedan ligger i dag i ruiner. Det är litet hjärtlöst att tvingas konstatera det, men så är det: Den ligger i ruiner. Herr Bohman vågar icke stå upp och försvara den längre. Han har ingen annan egen politik att redovisa för riksdagen och för det svenska folket. Då har vi en politik. Vi har lagt fram den i ett stabiliseringsprogram, som försöker pressa ner inflationstakten för att därigenom skapa möjlighet för låga nominella löneökningar, för att skapa utrymme för en investeringsökning, för att rädda Sverige som industrination, för att komma åt spekulationsekonomin. Herr Bohman tycker inte om det programmet. Det må vara. Det är ju egentligen hans rätt att få kritisera, och utifrån hans konservativa värderingar kan jag förstå att han tycker illa om det programmet. Om det har jag ingenting att säga. Men det värsta är att herr Bohman icke har någon egen politik att sätta emot. Herr Bohman har bara handlingsförlamning och passivitet och sönderslagna prognoser att sätta emot. Därför förblir ett bestående minne av denna debatt, att trots svårigheterna i oppositionsställning och det underläge som det innebär, så är det bara den samlade arbetarrörelsen som har ett program som kan föra landet ut ur den här krisen. Det behövs en långsiktig rekonstruktion, svår och kärv och besvärlig med många uppoffringar, men som kan rädda oss från den avgrund som jag är djupt orolig för att borgerlig politik och kärnkraftsavveckling tillsammans kan föra oss i.

Fru talman! Herr Palme fortsatte sin eländiga litania. Jag är litet förvånad över att Olof Palme inte sätter sina egna ord i halsen. De borde vara rätt svårsmälta även för Olof Palme — han vet att hans beskrivning inte är sann, och ändå står han här och mal och mal. Jag har ibland undrat om Olof Palme egentligen vet hur en finansplan kommer till. Det finns andra här i kammaren som har vissa erfarenheter hur det går till. Det material som arbetas ut av ämbetsmännen vid konjunkturinstitutet bearbetas inom ekonomidepartementet på grundval av alla de fakta som är tillgängliga om den svenska ekonomin — utomlands och inomlands. Det är på sådana saker som man bygger upp en finansplan. Men fakta kan sedan ändras. När det inträffar sådana ändringar av underlaget — oljeprishöjningarna t.ex. — efter det att finansplanen har färdigställts, leder det till att vissa siffror som är presenterade i den ursprungliga finansplanen måste ändras. Detta är så enkelt, men det vill man inte förstå. Det är rent struntprat, Olof Palme, att göra gällande att något slags ”samlad expertis” skulle ha gjort ned den här finansplanen. Olof Palme var uppenbarligen inte med på Nationalekonomiska föreningen och har inte lyssnat till ekonomerna. Att citera vad man skriver i några veckotidningar är en helt annan sak. Jag vet inte om jag skall bli smickrad eller konfunderad när Olof Palme antyder att jag skulle stå bakom de internationella oljeprisstegringarna, att vad som görs i Saudiarabien på något sätt skulle kunna härledas till Gösta Bohmans finurlighet. En del har jag att säga till om, men absolut inte så mycket! Här ligger finansplanen i ruiner, sade Olof Palme. Själva har vi lagt fram ett alternativ, sade han också. Men vad innebär det alternativ som ni har lagt fram? Jo, ett större budgetunderskott än det ni har kritiserat, ökade avgifter på företagen, som ändå har det besvärligt med sin konkurrenskraft, höjda skatter och härigenom sämre möjligheter för löntagarna att få ett rejält utbyte i den kommande avtalsrörelsen. Det är ingen logik och konsekvens i de socialdemokratiska förslagen. Man inser att exportindustrin måste växa och investeringarna öka. Men trots det föreslår man nya kostnadsökningar, bl.a. promsen. Man talar om att löntagarnas standard måste öka och att den offentliga sektorn måste expandera, och så lägger man fram förslag som gör det omöjligt för löntagarna att höja sin standard. Trots att man beskärmar sig över budgetunderskottet — och det gör man med rätta, det är för stort — så föreslår man nya utgiftsmiljarder, hyressubventioner, matsubventioner och att den våldsamt dyra sysselsättningsutredningens förslag skall förverkligas. Trots att man är medveten om att den kommunala expansionen är för hög vill man inte vara med om några åtgärder för att dra ned den kommunala konsumtionen. Trots att det utrikespolitiska läget är skärpt vill man minska stödet till det svenska försvaret. Att i detta läge lägga fram krav på nedskärningar av vårt försvar är verkligen illavarslande. Att vpk kräver en nedskärning med 2 000 milj.kr. är inte så förvånande. Men att socialdemokraterna, med de gamla fina traditioner som man har haft på försvarspolitikens område, går in på samma väg och föreslår att försvarskostnaderna skall skäras ned med 500 milj.kr. är faktiskt upprörande och djupt oroande. Det skulle innebära att alla årets repetitionsövningar fick ställas in samtidigt som alla nya materialbeställningar stoppades. Det skulle självfallet få effekter på försvaret på både kort och lång sikt. Men det värsta är: Hur går det med omvärldens tilltro till Sverige om vi, trots vårt balansläge mellan de två stora blocken, deklarerar att vi anser att vi kan skära ned försvarskostnaderna med 500 milj.kr. och ta konsekvenserna därav? Hur blir det med omvärldens tilltro till vår förmåga att bidra till balansen och stabiliteten här uppe i Norden? Jag tycker, herr Palme, att detta är ett sällsynt illa valt tillfälle att vidta åtgärder som står i strid med de gamla socialdemokratiska traditionerna på försvarets område. Det är mer än så, det är ansvarslöst. Lars Werner frågade mig för en stund sedan om jag kunde ge besked om att inga åtgärder skulle komma att vidtas för att korrigera ett avtalsresultat som inte stämmer med regeringens siffror. Jag säger som en tidigare finansminister alltid brukade säga, att några sådana utfästelser kan en regering över huvud taget inte göra. En regering är ytterst ansvarig för den ekonomiska politiken i landet. En regering har att utgå från den situation som landet befinner sig i, både före och efter en avtalsrörelse. En regering kan inte vare sigidet ena eller andra hänseendet avsvära sig sitt ansvar för den ekonomiska politiken, och det kan inte heller riksdagen göra. Detta om detta. Låt mig säga ytterligare några saker till Lars Werner. Han brukar inte spela en huvudroll i debatterna här i kammaren. Hans parti är egentligen intressant i debatten bara vid de tillfällen då hans broderparti i öst har inspirerat något nytt invasionsföretag. Då kommer plötsligt de svenska kommunisterna i centrum på ett eller annat sätt. Men det kanske inte är rättvist att de bara skall uppmärksammas när broderpartierna i andra länder bär sig illa åt. Man skulle kanske granska vad Lars Werner och hans vänner gör även i andra sammanhang. Det kan finnas anledning att fundera över vad som egentligen skulle hända idet här gamla fina landet, om herr Werner skulle få så många bakom sig— nu får han det säkert inte — att hans parti kom i majoritetsställning. Av någon anledning har faktiskt vpk fått fler anhängare under de senaste åren. Men vad skulle alltså hända om hans parti blev så stort att det fick möjlighet att bestämma inriktningen av vår politik? Ja, vi vet att vpk:s idealsamhälle är ett samhälle med en gigantisk offentlig sektor. Allt är så att säga staten, staten det är landet. Vad som skulle hända framgår av de mer än 200 partimotioner som vpk har väckt till årets riksdag. Man skulle inleda ett massivt förstatligande, om dessa motioner bifölls. Det gäller det mesta i vårt samhälle från industrier ner till marken. Man vill inrätta ett särskilt planeringsdepartement. Staten skall bestämma vilka som skall arbeta och var de skall arbeta. De ekonomiska verkningarna av en sådan politik skulle självfallet bli förödande, inte minst på grund av de väldiga budgetunderskott som då skulle uppkomma och genom den avrustning av hela vår ekonomi som skulle bli följden av åtgärder av detta slag. Det finns ju exempel utifrån världen på vad som har hänt med ekonomin och med demokratin i de länder där man har genomfört en samhällsomvandling av det slag som ligger i linje med vpk:s olika förslag. Låt mig än en gång — jag har gjort det förut — påminna kammaren om att det faktiskt inte finns ett enda land med bibehållen demokratisk frihet, i vilket sådana här teorier, tankar och förslag har kunnat förverkligas. Inte ett enda land! Vpk kräver dessutom en lång rad lagändringar för att ge facket vetorätt mot i stort sett alla beslut i våra företag. Men vad händer med den fackliga friheten när företagen blir statliga? Vad gör planeringsdepartementet när fackets kamp riktas mot regeringens företrädare? Även här finns exempel från omvärlden. Det brukar inte bli mycket kvar av den fackliga friheten i länder där den socialistiska samhällsomvandlingen har genomförts. Låt mig citera ur vpk:s partiprogram: ”En revolutionär regering försvarar med all makt folkets erövrade rättigheter mot borgarklassens försök att tillintetgöra dem.” Dessutom kommer utrikespolitiken att läggas om. Även det har vi fått veta. Man talar visserligen om alliansfrihet, men det är en alliansfrihet av Fidel Castros kubanska, angolanska och etiopiska modell. I vpk:s partiprogram heter det: ”Utrikespolitiken skall baseras på den proletära internatio nalismen.” Det var samma uttryck som användes såsom motiv för invasionen i Tjeckoslovakien. Jag skall inte längre uppehålla mig vid herr Werner och hans parti. Jag brukar inte göra det.

Jag tycker att vi alla som representerar de demokratiska partierna har anledning att från denna talarstol och från andra talarstolar påminna svenska folket om vad som skulle hända i vårt land om det parti, vpk, som Lars Werner representerar får sådan makt att det kan styra utvecklingen i framtiden. Detta är en demokratisk uppgift för de demokratiska partierna.

Fru talman! När vi i 1980-talets första allmänpolitiska debatt ser ut över världen, är det en ganska ödesmättad bild som tonar fram. Spänningen har ökat och skapat oro och pessimism inför framtiden. Avspänningspolitiken mellan stormakterna har ersatts av kyla och ökad misstänksamhet. I det perspektivet är den sovjetiska invasionen i Afghanistan oroande på många sätt. Övergreppen i Ungern och Tjeckoslovakien får aldrig glömmas, men detta är första gången efter andra världskriget som Sovjetunionen invaderar ett neutralt land. Den brutalt iscensatta statskuppen, följd av en jättelik militär inmarsch, var självfallet ett klart brott mot FN-stadgans principer om icke-inblandning i andra staters angelägenheter. I FN var det också bara de traditionella ja-sägarna till sovjetisk utrikespolitik som förblev lojala. Resten av världen fördömde. Denna hårda reaktion kan givetvis inte ha kommit som någon överraskning för ledarna i Kreml. Därför demonstrerar också deras beslut att man tyvärr fäster mycket litet om ens något avseende vid hur man skapar sin image inför den internationella opinionen eller vid avspänningspolitiken. Den militära styrkedemonstrationen i ett strategiskt viktigt område är viktigare än ett gott förhållande till den andra stormakten och värnandet om världsfreden. Samtidigt deporterar man en av de få ännu inte tystade egna kritikerna av sovjetsamhället. Fredspristagaren Andrei Sacharov får inte vara fri i ett land som säger sig älska freden. Den sovjetiska invasionen i Afghanistan har ockå påverkat den inrikespolitiska stämningen i USA. President Carters mjukare utrikespolitik har belönats illa. Nu ger det återigen poäng i presidentvalskampanjen att kräva ökad upprustning och framflyttning av de amerikanska militära positionerna. Godkännandet av det s.k. SALT II-avtalet kommer att skjutas på en oviss framtid. Många har länge sett med ogillande både på detta och på andra uttryck för avspänningspolitiken. Det är dessa som nu fått luft under vingarna. Det är viktigt att skilja dessa krafter från dem som i dag med beklagande kräver en ny inriktning av den amerikanska utrikespolitiken. Även i Europa pågår en oroväckande upprustning. Sovjetunionens installerande av nya medeldistansrobotar i Östeuropa har inte överraskande mötts av ett NATO-beslut om motåtgärder på samma område. I båda fallen handlar det om kärnvapen. Sverige är en del av Europa, och vi känner skiftningarna i det storpolitiska klimatet. Vi lever i den nukleära kapprustningens skugga, i en medvetenhet om att dagens vapen inte gör det möjligt för någon stat att effektivt skydda sitt område. Men samtidigt har vi kunnat upprätthålla en särskild ordning i Norden. Stormakternas militära närvaro har begränsats. Vi har sluppit kriser och kunnat hålla regionen fri från egentlig spänning och direkta konflikter. Vi har utvecklat ett omfattande nordiskt samarbete på bred folklig grund utan att hindras av skillnaderna i säkerhetspolitisk orientering. Det är under dessa villkor som vi kunnat koncentrera våra krafter på att omdana och förbättra det svenska samhället. Att slå vakt om stabiliteten i Norden måste därför vara en huvuduppgift för både oss och våra grannar. Men detta kräver också en beredskap från vår sida att möta förändringar. Vi har under åtskilliga år varit medvetna om att det nordiska området fått en ökad strategisk betydelse genom basanläggningarna i Murmanskområdet. Den militära uppbyggnaden på Kolahalvön skall ses som ett led i det globala militärstrategiska sammanhanget. Den är inte riktad mot oss. Men det är självklart att den inte kan undgå att få verkningar för Norden. Den skapar skärningslinjer för stormakternas strategiska intressen i den norra delen av Norden på ett sätt som saknar motsvarighet under tidigare skeden. Detta får följder för planeringen inom stormaktsblocken redan under fredstid. Det gäller särskilt om avspänningen inte utvecklas som vi hoppas. För Sverige ställer detta stora krav på en fast och konsekvent neutralitetspolitik och ett starkt försvar. De båda militäralliansernas låga profil i Norden beror till väsentlig del på att Sverige har ett starkt försvar. Regeringsförklaringen uttrycker detta samband så här: ”Genom att upprätthålla det svenska försvarets styrka ger Sverige sitt bidrag till tryggheten och stabiliteten i det nordiska området”. Om denna inriktning har det länge rått en bred politisk enighet i Sverige. Denna enighet har gett trovärdighet åt den svenska neutralitetspolitiken och den svenska försvarsviljan. Det är därför ett viktigt säkerhetspolitiskt intresse att denna grundläggande samsyn kan bestå inför 1982 års försvarsbeslut. Vi får emellertid inte glömma bort att den strategiska bilden inte bara handlar om block, stater och förändrade positioner — en sorts schackspel med nationer. Det handlar framför allt om konsekvenser för enskilda individer. Som en direkt följd av den sovjetiska invasionen i Afghanistan har hundratusentals människor flytt till Pakistan. En ny flyktingkatastrof läggs till raden av de redan existerande. Regeringen kommer i morgon att besluta ge ett bidrag till FN:s flyktingkommissarie på 5 milj.kr. för de afghanska flyktingarna i Pakistan. Det som händer i dessa delar av världen får inte helt förta intresset för skeendet i Södra Afrika, ett område som länge varit föremål för aktiva svenska insatser. Här kan vi nu iaktta en positiv utveckling. Under 1970-talet har det portugisiska kolonialväldet fallit. Just nu står Rhodesia inför fria val. Detta är en stor framgång för frihetens sak. Så mycket angelägnare är det därför att alla bestämmelser i den s.k. Lancaster House-överenskommelsen från 1979 följs och att varje misstanke om närvaro av främmande trupper i Rhodesia effektivt undanröjs. Det finns också anledning att känna oro över att den brittiska kolonialmyndigheten ännu inte ansett sig kunna häva det rådande utegångsförbudet i Rhodesia-Zimbabwe. Alla parter — inte minst den brittiska regeringen, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att en fredlig lösning nu är inom räckhåll — måste göra allt för att undvika att det efteråt skall kunna sägas att valen inte har varit helt fria. Fru talman! Ingenting i den internationella bild som jag här har redogjort för och som i huvudsak är ganska oroande kan lämna Sverige oberört. Avspänningssträvandena har varit ett skydd för världsfreden. När den politiken är på väg att förbytas i sin motsats innebär det ett hot mot alla nationer, även mot Sverige. Den militära uppladdningen i Främre Orienten kan få ödesdigra konsekvenser för hela industrivärldens och därmed också för vår oljeförsörjning. Kärnvapenupprustningen i vårt eget närområde ökar hela tiden risken för att dessa vapen, trots alla försäkringar om motsatsen, faktiskt kan komma till användning. Mot detta vansinne måste vi protestera. Kapprustningens och stormaktspolitikens kusliga logik kräver att den ena sidans åtgärder möts med motåtgärder från den andra sidan. Att just när denna process på nytt tagit fart kräva besinning och avspänning kan måhända verka en aning naivt. Vi får ändå inte enligt min mening överge tanken att fortsatt avspänning är möjlig. Även en diskussion om svensk ekonomi måste ta sin utgångspunkt i den internationella utvecklingen. Och även då handlar det i hög grad om olja. Tydligare än någonsin har händelserna i Iran visat hur frågan om krig eller fred och andra länders ekonomi är beroende av förhållandena i ett fåtal länder i Mellersta Östern och norra Afrika präglade av stark politisk, religiös och social förändring. I denna region finns 65 20 av världens kända råoljereserver; de står för 45 20 av den totala råoljeproduktionen, dominerar helt den internationella handeln och svarar för 75 76 av Europas oljeförsörjning. Under det gångna året har det dessutom alltmer klart framgått att OPEC-länderna inte längre är villiga att oavbrutet öka produktionen av olja på det sätt som skett under senare år. De vill inte, helt naturligt, utnyttja och tömma sina egna tillgångar i en snabb takt. Det finns bara en väg för industriländerna att möta denna utveckling — som kommer att innebära otrygghet när det gäller oljeförsörjningen och ökade prishöjningar på olja. Det är att snabbt, resolut och effektivt minska oljekonsumtionen. Det kräver en hushållning med energi, framför allt olja. Men det kräver också att vi nu utnyttjar andra under 1980-talet tillgängliga energikällor, även kärnkraften. Därtill krävs en beslutsam satsning på energiforskning och utveckling av nya energikällor, så att vi på längre sikt kan få både säkrare och miljövänligare alternativ än vad som finns i dag. Men inte ens om de mest ambitiösa sparmål skulle uppfyllas, inte ens om svenska folket skulle avvisa tanken på en snabbavveckling av kärnkraften och planerna på att ersätta oljan med andra energikällor lyckas, är problemen förbi. De snabbt ökande oljepriserna kommer ändå att utgöra en belastning som för lång tid hotar att störa balansen i ekonomin. Detta förutsätter mer än något annat expansion i industrin. Det är ju bara genom att öka exporten av våra produkter som vi kan betala för oljan och allt annat som vi måste köpa utifrån. Det kommer, fru talman, att ställas stora krav på återhållsamhet både i den offentliga och i den privata sektorn. En sådan återhållsamhet präglar redan statens verksamhet. Det är nu nödvändigt att också kommunerna inser behovet att hålla tillbaka utgifterna under några år. För folkpartiet är denna återhållsamhet i den offentliga sektorn inte något självändamål. Tvärtom vet vi att många angelägna behov och viktiga reformer återstår. Men det är ändå nödvändigt — just för att vi en gång skall kunna få råd att tillgodose dessa nya behov — att nu återvinna stabiliteten i ekonomin genom en återhållsam finanspolitik. Lyckas vi inte bemästra problemen nu kommer de att växa sig än större i framtiden. Oppositionen har under de här för Sveriges ekonomi svåra åren hittills i huvudsak valt att ställa sig vid sidan om ansvaret för samhällsekonomin. Man har valt att driva dålig propaganda i stället för att försöka föra en konstruktiv debatt om hur problemen skall lösas. När vi devalverade därför att företagen inte kunde sälja på export, förnekade socialdemokraterna att det över huvud taget existerade någonting som kunde kallas för ett kostnadsproblem. När vi minskade näringslivets kostnader för att trygga sysselsättningen, försökte socialdemokraterna skapa intryck av att vi var ute för att gynna företagarnas och andra aktieägares privatekonomi. När vi stramade åt ekonomin men skyddade barnfamiljer och pensionärer, anklagade socialdemokraterna oss i alla fall för att föra vad de kallade en orättfärdig fördelningspolitik. När vi ville reformera skattesystemet, sänka marginalskatterna, göra att det lönade sig att arbeta för människor i de vanliga inkomstlägena, fick vi veta att vi bara var ute efter att gynna höginkomsttagare. Nu verkar det dess bättre som om man kan skymta en tillnyktring i den socialdemokratiska ekonomiska tankegången. Sambandet mellan företagens kostnadsläge å ena sidan och konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning å andra sidan betonas i den ekonomiska motionen från socialdemokraterna. När det gäller inställningen till marginalskatteproblemet har tillnyktringen skett med sådan hastighet att man nästan kan känna en viss oro inför patientens tillstånd. Det som för bara några månader sedan väsentligen var att gynna människor med de höga inkomsterna har nu plötsligt, med hjälp av en modell lånad från Norge, blivit högsta socialdemokratiska visdom. Men vi skall inte klaga över detta, utan vi skall hälsa socialdemokraterna välkomna till den skattepolitiska verklighet som alla utom ett fåtal socialdemokratiska riksdagsmän har upplevt under årtionden. Men även i år återkommer t.ex. förslaget om en s.k. strukturfond finansierad genom en avgift som naturligtvis kommer att påverka kostnadsläget, i en situation där vi är beroende av varenda krona som kan dras in genom ökad export. Och inte heller i år finns det egentligen något som helst samband mellan den högljudda kritiken av budgetunderskottet — en kritik som vi tar på allvar och ett förhållande som vi känner oro inför — och partiets konkreta budgetförslag. Bara de ytterligare subventioner av matpriser och hyror som förutsätts i den socialdemokratiska uppläggningen skulle öka budgetunderskottet — om de prognoser som socialdemokraterna utgår från är riktiga — med i storleksordningen 5 miljarder kronor. Detta föreslår man utan att föreslå några reella besparingsförslag som skulle kunna möta de nya utgiftskraven. Vi måste emellertid, fru talman — det är alldeles ofrånkomligt — inse sambandet mellan de resurser vi faktiskt förfogar över och de anspråk och krav vi ställer på både den privata konsumtionen och det offentliga reformarbetet. Gör vi inte det, då för vi medvetet folk bakom ljuset. Vi får dessutom en samhällsdebatt som är förflackad och präglad av en kortsiktig opportunism, ett obehärskat flirtande med tillfälliga opinioner. I denna politikens hötorgskonst står det andra oppositionspartiet, vänsterpartiet kommunisterna, verkligen i en klass för sig. Som ett Glistrupparti av värsta sort jämrar man sig oavbrutet över priser och skatter, utfärdar löften utan täckning och lovar oss ett bättre samhälle utan att någonsin med ett enda ord beröra vad detta samhälle skulle kosta oss, vare sig rent ekonomiskt eller i form av förlorad frihet. Vad är det då för ett samhälle vi skulle få med den politik som partiet bakom de oskyldiga bokstäverna vpk lovar oss? Ja, inte skulle vi uppnå en högre levnadsstandard för svenska löntagare. Vpk strör omkring sig löften om prisstopp och hyresstopp, kortare arbetstid, momsfria livsmedel och en nästan obegränsad utbyggnad av vårdplatser, utbildningsplatser och arbetstillfällen.

Man säger sig t.ex. försvara de boendes intressen, men samtidigt går man in för en energipolitik som utan minsta tvivel kommer att höja uppvärmningskostnaderna i alla våra bostäder. Men ordar vitt och brett om att satsa på förädling av råvaror i Norrland, men går samtidigt in för en energipolitik som kommer att slå ut en stor del av just den norrländska förädlingsindustrin och tvinga fram det som man har brukat kalla för en ny flyttlasspolitik. Energifrågan belyser också partiets vacklande hållning till konsumtionssamhället som sådant. Medan praktiskt taget alla de kommunistiska broderpartier som vpk upprätthåller täta kontakter med ivrar för en ohämmad utbyggnad av kärnkraften, har det svenska partiet gått in för en snabb avveckling. I den här frågan identifierar sig vpk med de strömningar och grupper som revolterar mot konsumtionssamhället, men i andra sammanhang framträder samma parti just som den främsta förespråkaren för högre privat konsumtion, för högre materiell levnadsstandard. När det passar blåser kommunisterna under de materialistiska strömningarna, men när det är mer opportunt stöder man de rent antimaterialistiska tendenserna. Om jag förstått någonting av marxismen, är detta inte någon röd marxism, utan en ren och skär opportunism. Det viktigaste i sammanhanget är kanske ändå att de båda visioner som vpk frammanar är vilseledande. Som jag har försökt visa skulle vi nämligen med vpk:s politik varken få en högre levnadsstandard eller ett sunt lågkonsumtionssamhälle, utan ett fattigt och hårt samhälle, genomreglerat och ofritt. Fru talman! Det är en dyster bild vi i dag tvingas teckna av Sverige och av världen. Men en dyster verklighet får inte förlama oss, inte heller fördunkla det positiva som ägt rum under det 1970-tal vi nu har bakom oss. Bakom det som för oss är en oljekris finns också framväxten av kravet på en ny ekonomisk världsordning. Oljan har givit u-länderna som grupp en ny självtillit och en ökad tyngd i deras krav på en rättvisare fördelning av jordens resurser. Ett annat inslag under 1970-talet har varit den politiska debatten om tillväxten. Efter 1960-talets blinda tro på den ekonomiska tillväxtens välsignelse har följt 1970-talets mer nyanserade debatt om vad vi egentligen skall använda tillväxten till. Jag skall här gärna passa på att hålla med oppositionsledaren Olof Palme om att det, som han sade, är mer livgivande att smida plogbillar än att bygga stridsflygplan och tanks. I den mån som denna slutsats om hur vi skall använda tillväxt och offentlig sektor kan vinna en bredare anslutning kan vi också uppnå en fredligare värld. Visst har industrialismen givit oss välstånd. Den har utrotat fattigdom, eliminerat barnarbete, avskaffat en omänsklig förslitning i förtid i arbetsliv och hemarbete, givit oss kunskaper och frihet att välja. Men den har också skapat specialisering, isolering och ensamhet. Hittills har priset för välståndet betalats av dem som inte hänger med i arbetslivet, av dem som isolerats på långvårdssjukhus utan besök av anhöriga, av barn som fått vistas alltför länge på dagis och fått alltför kort tid tillsammans med föräldrarna. För oss liberaler ligger det en utmaning i att kompensera industrisamhällets avigsidor, att bygga in mer gemenskap i bostadsområdena, att ta vara på människors engagemang i vården av sjuka, att låta generationerna mötas i omsorg om barnen. Vi vill åstadkomma detta inte genom att i konservativ anda sätta stopp där vi just nu är eller genom att förneka teknikens möjligheter att göra det bättre för människorna, inte heller genom mer av kollektivisering och centralstyrning utan genom att åstadkomma en frihet i gemenskap. Vi behövert.ex. den gemenskapen om vi skall kunna hindra att en stor del av vår ungdom bryts ned av drogmissbruk. På 1930-, 1940 och kanske också en bit in på 1950-talet trodde vi att materiella förbättringar skulle räcka för att avskaffa alkoholmissbruket. Med välfärden har dessa förbättringar kommit, men alkoholmissbruket har blivit än värre. Till detta har kommit narkotikamissbruket som drabbar färre men som drabbar desto hårdare dem det gäller. Det krävs inte bara materiella förbättringar för att bota det onda, även om vi måste göra allt för att sätta in vårdresurser av skilda slag. Vad man emellertid också måste ha är mera värme i samhället, mer av solidaritet, mer av beredskap hos var och en av oss att bry sig om sin nästa, att ta ett personligt ansvar. Ökad gemenskap mellan föräldrar och barn krävs också för att jämställdhetsarbetet skall kunna drivas vidare och jämställdheten bli en verklighet. Men hemmet är fortfarande oerövrat av männen. Jämställdhetsarbetet måste nu präglas av pappornas rätt till sina barn och barnens rätt till sina fäder. På så sätt ökar jämställdheten mellan könen, och tryggheten för barnen. Ett annat område där 1970-talets utveckling har lagt grunden för fortsatta förändringar är arbetslivet. Det var under 1970-talet som den liberala idén om medbestämmande och vidgat inflytande vann insteg. Det är en vidareutveckling av det inflytandet som kan visa sig vara nyckeln till den industriella expansion som vi nu efterlyser. Genom att de anställda görs delaktiga också i det ekonomiska resultatet kan de acceptera att avstå från det utrymme som behövs för att investeringarna skall öka. Rätt utformade kan därför, fru talman, löntagarfonder förstärka och utveckla den socialt styrda marknadsekonomin. Löntagarfonder i fondsocialismens skepnad kommer däremot att krama en effektivt fungerande marknadsekonomi till döds. Det är därför viktigt att ett fondsystem främjar konkurrens och inte ökar monopoliseringen, att den enskildes ekonomiska frihet ökas och inte minskas. En rätt utformning av de anställdas inflytande och delägande kan också bidra till att minska den tilltagande stelhet som arbetsmarknaden har präglats av under de senaste åren. Den stelheten drabbar i dag ungdomar, kvinnor och äldre som vill fortsätta i arbetslivet. Den drabbar också de många som vill byta sysselsättning men tvekar därför att de vet att geografiska områden och stora företag ofta fungerar som slutna system där det är svårt att komma in utifrån. Den drabbar även nyskapandet i ekonomin, därför att småföretagandets villkor blir mindre gynnsamma. Alldeles bortsett från samhällsekonomiska konsekvenser leder en orörlig arbetsmarknad till större ofrihet och sämre valmöjligheter för de enskilda människorna. Fru talman! Det här är några av de frågor som sysselsätter oss liberaler inför framtiden och präglar det programarbete som vi just nu är beredda att starta. Går det att utjämna klyftorna i världen — klyftorna mellan de verkligt rika och de verkligt fattiga? Går det att skapa ett mänskligt industrisamhälle som främjar gemenskap och jämställdhet? Kan vi utveckla ekonomin så att den på nytt skapar sysselsättning åt alla och resurser för framtiden?

Fru talman! Jag sade i morse att vpk framstår som något av en filial åt centern. Det har i eftermiddag verkligen visat sig vara riktigt. Ola Ullsten hade en del kloka saker att säga om kommunisternas okloka energipolitik. Det låg verkligen kraft i de uttalandena. Men allt han sade måste gälla dubbelt upp för centerpartiets okloka energipolitik. Lars Werner fick alltså agera som ställföreträdare för Thorbjörn Fälldin. Se bara till så att ni inte klämmer ner er så djupt i bänkarna att ni inte kan hålla rätt på vem som är vem! Debatten har pågått i många timmar — dvs. det har väl inte varit så mycket debatt utan mera anföranden från de borgerliga. För det framstår klart att det inte finns någon gemensam borgerlig politik att visa upp, ingen aktivitet att vara stolt över. Det är kanske det som är förklaringen till att man berövade oss den extra tilldelning av tid som vi brukar ha för att få jämvikt i debatten — det kom i går några hejdukar från er och meddelade att det blir inte de vanliga 15 minuterna, och vi fick göra om våra dispositioner. Men nu har vi fått förklaringen. Ni ville att tystnaden så mycket som möjligt skulle sänka sig över kammaren, ni ville ha så litet debatt som möjligt. Det är sådana åtgärder som era tidningar brukar backa upp. Ola Ullsten nämnde budgetunderskottet. Det är en dålig borgerlig politik och en katastrofal skötsel av statsfinanserna som har lett till detta underskott. Vi har förr om åren lagt fram förslag i syfte att minska detta underskott. Varje gång har man sagt för det första att det är bra med budgetunderskott, för det andra att de förbättringar på 5-10 miljarder som våra förslag skulle innebära medförde orimliga bördor och för det tredje att förbättringarna var för små. Nu rör vi inte budgetsaldot direkt. Nu säger vi att ni har kört skutan så djupt i kvav att det inte räcker att uppmana rorsmännen att försöka lägga om kursen — nu behövs det annat folk vid rodret som lägger en helt ny kurs för den svenska ekonomiska politiken. Jag har några minuter kvar, och jag skall ställa fyra frågor till Fråga 1: Ola Ullsten säger i sitt tal att genom att de anställda görs delaktiga också i det ekonomiska resultatet kan de acceptera att avstå från det utrymme som behövs för att investeringarna skall öka. Om Ola Ullsten tycker så, varför går han emot vårt förslag om en obligatorisk vinstavsättning som ett led i årets avtalsrörelse? Fråga 2: Utrikesministern säger i sitt tal att ökad gemenskap mellan föräldrar och barn kräver att jämställdhetsarbetet drivs vidare. Det gäller pappornas rätt till sina barn och barnens rätt till sina fäder. Folkpartiet och socialdemokratin har alltid ansett att föräldraförsäkringen bör utformas så att den gagnar jämställdheten och inte försvårar den. Vi anser att ett vårdnadsbidrag av centermodell är ett hinder för jämställdhetsarbetet. Nu har jag sett att fru Söder har gjort ganska övermodiga uttalanden i Svenska Dagbladet och på andra håll och sagt att hon hoppas att det blir tyst på det här folkpartistiska talet om föräldraförsäkring, för det skall bli vårdnadsbidrag. Får jag mot denna bakgrund fråga: Innebär detta att ni i folkpartiet har gått med på centerns vårdnadsbidrag eller håller ni fast vid er tidigare uppfattning? Fråga 3: Ola Ullsten sade i sitt tal ganska goda ting om kampen mot narkotika och alkohol. Betyder det att ni tänker stödja vårt förslag om ett aktionsprogram mot missbruket? Fråga 4: Ni inom folkpartiet brukar tala om kampen mot arbetslöshet och värnet om de svaga grupperna. Jag har i dag hårt kritiserat regeringen och Thorbjörn Fälldin för att man tillåter ersättningen till de arbetslösa att försämras realt — ner mot 50 96 av lönen. Hur kan folkpartiet för sin del försvara att man har tillåtit att detta sker, att just de grupper som har det svårast i vårt samhälle, de som ställs utanför jobben till följd av nedläggningar och rationaliseringar, skall drabbas i svåra tider? Vi socialdemokrater har motionerat om att man skall justera ersättningen såsom förutsett var vid det enhälliga riksdagsbeslutet 1974. Kommer folkpartiet att rösta för vårt förslag? Det är fyra frågor som är direkt härledda ur det anförande vi nyss har hört Ola Ullsten hålla.